Herr talman! Förslaget om inrättandet av ett folkhälsoinstitut är ett nytt exempel på hur den socialdemokratiska regeringen plottrar bort resurser och insatser på hälso och sjukvårdsområdet. Informationsinsatser, i nära samverkan mellan forskning och utveckling inom sjukvården, kan bevisligen leda till ett förbättrat hälsoläge hos befolkningen. Här hade den tidigare medicinalstyrelsen en utomordentligt viktig roll. Socialstyrelsen, som vid avskaffandet av medicinalstyrelsen, övertog huvudansvaret för hälso och sjukvårdens utveckling har dess värre inte på ett fullgott sätt lyckats med denna uppgift. Brist på klar kontroll och ledning har stimulerat en rad aktörer att försöka fylla det tomrum medicinalstyrelsen lämnat efter sig. Landstingsförbundet har med sin utredningsavdelning försökt styra den högspecialiserade vården. SPRI har försökt fylla tomrum inom bl.a. sjukvårdsekonomi och omvårdnadssektorerna. Socialdepartementet har tillskapat en hälso och sjukvårdsberedning som försökt skapa reda i sjukvårdens ledningsproblem. Under statsministern finns numera en central sjukvårdsberedning. Statens medicinsk-etiska råd förekommer i sammanhanget, och nu tillkommer även ett särskilt folkhälsoinstitut. Denna beskrivning visar att hälso och sjukvårdens problem inte är orsakade av brist på statliga organ för kontroll och utveckling. Problemet är i stället de stora och växande antalet aktörer som uppstår när ett naturligt ledningsorgan har avskaffats. En medicinalstyrelse måste snarast återskapas. En av huvuduppgifterna blir att följa utvecklingen på folkhälsoområdet. Detta bör ske i samarbete med socialstyrelsen och dess folkhälsoenhet. Med införandet av en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring kommer medicinalstyrelsen alltfort att ha stora och nödvändiga uppgifter när det gäller utvecklingsfrågor, förebyggande arbete, kvalitetskontroll och tillsyn. Med regeringens syn på folkhälsofrågorna är det kanske följdriktigt att föreslå att Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, inordnas i det nya folkhälsoinstitutet. Med vår syn på hur ett framgångsrikt folkhälsoarbete bedrivs är det väsentligt att värna om olika och fristående informationskanaler. CANs fristående ställning som folkrörelse är väsentlig och måste tillvaratas. Regeringens strävan att inordna fristående organ av denna typ inom den offentliga förvaltningen finner vi oklok och t.o.m. stötande. Det är bra att fler riksdagspartier än moderata samlingspartiet har reagerat mot detta ingrepp. Herr talman! I Sverige bedrivs en alkoholpolitik som skiljer sig markant från den som bedrivs i större delen av Europa. Koncentrationen kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet har varit dominerande. Problemet med den nuvarande politiken är och har varit att det verkliga problemet, gruppen över och storkonsumenter, inte har ägnats tillräcklig uppmärksamhet. I stället har de åtgärder som vidtagits främst varit riktade mot låg och måttlighetskonsumenterna, som utgör 90 % av alla svenskar. I propositionen hävdar regeringen att den alkoholpolitik som bedrivs måste ha stöd hos folkflertalet. Det menar regeringen att den nuvarande politiken, med t.ex. allt hårdare bestämmelser kring utskänkningstillstånd, har. Detta visar hur verklighetsfrämmande regeringens uppfattning är. Få människor har t.ex. förståelse för alla de regler som rör utskänkning av alkohol i offentliga lokaler. Regeringen avvisar förslaget om en höjd åldersgräns vid servering av alkohol. Detta är positivt. Men samtidigt föreslår den att kontrollen av restauranger och barer skall utökas. Det är en märklig prioritering. Konsumtionen av alkohol på restaurang står för endast 12 % av all alkoholkonsumtion. Att ytterligare utöka kontrollen av detta, samtidigt som man över huvud taget inte diskuterar problemen med överkonsumtionen, visar att regeringen inte har förstått var de verkliga problemen finns. Det är angeläget att ''avmystifiera'' alkoholkonsumtionen, även på restauranger. I och för sig behöver inte umgänge på restauranger och barer automatiskt innebära att alkohol konsumeras. Samtidigt är ju sanningen den att alkoholen är en urgammal umgängesdryck, även i vårt avlånga land, och kan vi på olika sätt få människor att umgås naturligt med alkohol har vi kommit lång. Inte ens socialutskottets ledamöter, oavsett hemvist i norr eller i söder, kan förneka denna verklighet! Mot denna bakgrund var det intressant att notera följande uttalande i Aftonbladet och Svenska Dagbladet i slutet av maj. Jag citerar: ''Vi skall inte hålla på med fjantregler, det kan inte försvaras. En del av alkoholförordningarna är rent ut sagt barnsliga, säger Bo Holmberg , vice ordförande i socialutskottet och f.d. civilminister med uppgift att förenkla byråkratin. Som exempel på en 'barnslig regel' nämner Bo Holmberg förbudet mot att sälja sprit i minibarer på hotellrum. Om man får dricka sprit på hotellrestaurangen skall man självklart få dricka på rummet också, säger Holmberg, som utlovar fler utrensningar av onödiga förordningar.'' När vi nu har facit i vår hand, dvs. utskottets betänkande, där samme Holmberg har deltagit i beslutet, kan vi konstatera att dessa löften inte var värda någonting. De har inte ens förvandlats till ''målsättningar'' i majoritetstexten. Det konkreta exempel som presenterades i massmedia fanns ju med bland motionsyrkandena, men det är endast vi moderater som står för avreglering och avbyråkratisering. Får jag fråga utskottets talesman, Rinaldo Karlsson, om utskottets socialdemokratiska gruppledare inte har något stöd alls för sina ambitioner att avreglera. Eller har han ändrat uppfattning? Var vänlig och förklara motsättningen mellan budskapet i massmedia, som jag nyss citerade, och vad som sägs i utskottets majoritetstext. Herr talman! Det är viktigt att de åtgärder som vidtas för att minska alkoholkonsumtionen inte uppfattas som trakasserier av den övervägande del av befolkningen som inte har några problem med sin konsumtion. Därför avvisar vi förslag och tankar om motbok, strängare utskänkningstillstånd, högre åldersgränser, mindre ölburkar o.d. För att åtgärder skall vara verkningsfulla krävs acceptans från en bred opinion. Det krångel och den byråkrati som följer av den detaljerade reglering som gäller för restaurangnäringen bör begränsas. Det är också en rättsäkerhetsfråga för dem som söker sin utkomst inom denna bransch. Den som driver en restaurangrörelse kan i dag redan på grund av misstankar om skattebrott eller brister i bokföringen få sitt serveringstillstånd indraget. Det kan inte accepteras att den som söker eller innehar ett serveringstillstånd kan riskera att utsättas för godtycke och fråntas sina utkomstmöjligheter på vaga grunder. Ett ytterligare exempel på statens överförmynderi vad gäller alkoholpolitiken är Systembolagets öppettider. Riksdagen har beslutat att Systembolaget t.ex. inte får ha öppet på lördagar och skall stänga tidigare före större helger. Vilka alkoholpolitiska syften som man tror sig uppnå är minst sagt oklart. Systembolaget fråntas uppgiften att driva alkoholpolitisk propaganda i och med att företaget fråntas de medel som tidigare använts i detta syfte. Vi anser att detta är positivt. Det uttalande som utskottet gör med anledning av detta förslag skall således inte tolkas som ett åliggande för Systembolaget att producera egen riskinformation. Vi har i Sverige Europas mest liberala affärsöppettider. Detta har inneburit en ökad valfrihet för de enskilda konsumenterna och möjliggjort för ensamstående och skiftarbetande att kunna handla mat och annat när de är lediga. Detta gäller dock inte Systembolaget. Vi menar att konsumentintresset måste understrykas tydligare. Gällande begränsningar för Systembolagets öppethållandetider vad gäller förbudet mot lördagsöppna butiker bör sålunda tas bort. Vi föreslår därför att Systembolaget i fortsättningen självt skall få bestämma vilka öppettider som bäst tillgodoser konsumenternas servicebehov. Herr talman! Allt fler internationella undersökningar tyder på att rigorösa förbud, ransoneringar och restriktioner ingalunda leder till minskat missbruk. Tvärtom visar erfarenheterna att detta kan leda till ökad kriminalitet, ökat alkoholmissbruk och inte minst kraftigt ökat narkotikamissbruk. Det gäller i stället att mobilisera människornas egen ansvarskänsla -- för sig själva och sin omgivning. Det viktigaste instrumentet är och förblir opinionsbildning och information. Inom många andra områden har information och aktiv upplysning visat sig mycket effektiv. Ett bra exempel på detta är den omfattande antirökkampanj som bedrevs främst i slutet av 1970-talet. Resultatet har blivit en kraftig minskning av rökningen bland de ungdomar som var föremål för denna information. Erfarenheter från denna och liknande kampanjer bör sporra till efterföljd även vad gäller alkoholens skadeverkningar. Det är viktigt att informationen om alkoholen är baserad på fakta och kunskap. Därför är det väsentligt att sådan sammanställs och utvärderas för att på ett effektivt sätt kunna användas i opinionsarbetet. Samtidigt är det centralt att den information som ges inte uppfattas som förbudsivrande och förmynderi. Erfarenheterna visar nämligen att sådan information ofta inte ger den tilltänkta effekten utan i stället får människor att utestänga budskapet. Barn och ungdomar har ofta förebilder. Det gäller kanske främst de egna föräldrarna, men också idrottsstjärnor, rockmusiker och andra artister. Därför är det viktigt att dessa ställer upp som positiva förebilder. Familjen måste stärkas. Det måste vara möjligt för föräldrar att ge sina barn den kärlek, omtanke, stöd och ledning, som varje barn har rätt till, och som i sin tur leder till att barnen växer upp till trygga och harmoniska människor. Genom våra moderata förslag om sänkt skattetryck, barnomsorgsstöd och valfrihet i barnomsorgen ges föräldrarna bättre valmöjligheter till gagn för de egna barnen och för familjen som helhet. Samtidigt är det viktigt att det offentliga, när den lilla världen inte är tillräcklig, eller kanske inte längre finns, är beredd och har förmåga att hjälpa och stötta. Kommunernas socialassistenter och annan personal, som är utbildad för detta, måste ges större möjligheter att rycka in i preventivt syfte i familjer där det håller på att gå snett eller att hjälpa människor som redan är alkoholiserade. I detta sammanhang är det också viktigt att framhäva det tankemönster som är alltför utbrett i vårt land, nämligen att någon annan tar över ansvaret i och med att skatten är betald. Alla måste känna ansvar och hjälpa, stötta och säga ifrån när människor är på väg in i missbruk, innan det är för sent. Vi måste bry oss om. Här spelar den ''lilla världen'' -- familjen, vänner, arbetskamrater -- en synnerligen viktig roll, som inte kan övertas av det offentliga. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 5 och 22.

Herr talman! Också vi i folkpartiet liberalerna tycker naturligtvis att en satsning på primärvård och husläkarsystem är en viktig del av folkhälsoarbetet, men detta arbete behöver en ''back-up'' i form av ett folkhälsoinstitut, insatser från de samhällsmedicinska enheterna och av andra forskningsinstitutioner. Denna ''back-up'' består just i en kartläggning av risker och deras orsaker ute i samhället och av forskning om metoder för att föra ut hälsoupplysning till individerna i samhället, så att de tar till sig informationen. Det svenska folket vet att det är farligt att röka och ändå är det en tredjedel som röker. Vi måste få mer kunskap om hur man förändrar attityder och beteenden. Det är sådana uppgifter som ett folkhälsoinstitut skall ta sig an. Detta finns inte utvecklat i propositionen, men däremot i vår motion, som ju organisationskommittén skall beakta i sitt fortsatta arbete.

Herr talman! Vi är helt överens om primärvården. När det gäller folkhälsoinstitut är socialstyrelsen på väg att bygga upp någonting åt det hållet. Det institut som vi förordar kommer att innehålla en hel del av forskningsuppgifter som knappast hör hemma inom en tillsynsmyndighet och som bättre handhas ute på en institution där man kan samla en kritisk skara av forskare.

Herr talman! Det var med ganska blandade känslor som jag tog del av den här propositionen. Dessa känslor berodde mycket på att propositionen i stora stycken är ett hastverk. Det är många som delar denna uppfattning. Man kan ha olika utgångspunkter för detta ställningstagande, men det har i alla fall gått hastigt och lustigt -- jag vet inte om det egentligen var så lustigt --, vilket gör att det finns endel saker som man kan ta fasta på och hoppas att de skall leda till någonting bra, samtidigt som det finns andra saker som i sitt ursprungliga skick kunde ha lett till någonting ganska dåligt. Det finns stora vinster att göra på den samordning som har föreslagits. Samtidigt var förslagen sådana att man i stället kunde ha förväntat sig en splittring av det hela. Hur detta kommer att utvecklas i praktiken framöver vet vi ju inte ännu. Dessutom var det väldigt svårt att utläsa av propositionen vilket resultatet blir, och vi fick inte heller någon större klarhet efter det att ett antal av de aktörer som var berörda hade kallats in till socialutskottet. Det är naturligtvis bra att vi i våra synpunkter, som vi från olika partier har haft när det gäller utformningen av det kommande institutet och som vi har lämnat över till organisationskommittén, har kunnat enats om att skicka med några goda råd på vägen. Det är bl.a. viktigt att CAN -- en fråga som flera andra har varit inne på -- hanteras med större varsamhet än vad som var fallet från början och att Det gäller att också ta hand om och väl förvalta det arbete som man inom socialstyrelsen har uträttat på folkhälosinstitutet, som på det här sättet flyttar sin verksamhet. Det finns också en del andra saker som vi i utskottet har varit överens om, t.ex. Systembolagets fortsatta roll som informatör. Det är några av de påpekanden som vi vill att riksdagen skall ge regeringen till känna. Vi hoppas naturligtivs att regeringen är lyhörd för våra påpekanden. Så är inte alltid fallet, men i det här fallet hoppas vi att regeringen har ett lyhört öra. Det centrala i hur man ser på folkhälsoarbetet är just frågan om vilka livsvillkor som vi lever under och att de ser så olika ut. Sedan propositionen avlämnades till riksdagen och behandlades av socialutskottet har det kommit flera andra rapporter som visar hur angeläget det är att ta med jämlikhetstemat när man diskuterar folkhälsan. Detta vill jag gärna understryka, också av det skälet att det finns andra partiers företrädare som i debatten har understrukit motsatsen, nämligen att jämlikhetsfrågan inte skall ha en så central plats i denna diskussion, utan diskussionen i större utstäckning skall handla om varje människas fria val och hennes möjlighet att påverka sitt liv genom det fria valet. Moderaterna talar om att det hela skall ske i den lilla världen. Folkpartiet talar om att jämlikhetstermerna i detta betänkande är dåligt formulerade och att de har en alltför framskjuten plats. Centerpartiet menar att det är den enskilde som har det yttersta ansvaret, men att arbetslivet och de sociala omständigheterna naturligtvis påverkar livsvillkoren. De artiklar och rapporter från både Sundsvall och LO-kongressen som vi under de senaste dagarna har kunnat ta del av i massmedia visar att sambanden -- för några veckor sedan kom också en rapport om barns hälsa -- mellan arbete, bostadsförhållanden och klasstillhörighet är entydiga. Man kan klart och tydligt se att klyftorna i samhället har ökat trots en god tillväxt under hela 80-talet med stora vinster att fördela. Detta går att avläsa väldigt tydligt just på hälsan. Därför är det bra att man i målen och riktlinjerna för folkhälsoarbetet lyfter fram jämlikhetssträvandena. Jag tror ju inte att man genom ett folkhälsoinstitut kan komma till rätta med dessa frågor. Det visar sig också i rapporterna att uppväxtvillkoren visserligen är centrala, men att arbetslivet är det som betyder mest. I en motion till denna proposition föreslår vi insatser inom företagshälsovården. Eftersom man inom företagshälsovården befinner sig på arbetslivets område, kan man verkligen nå stora grupper och göra stora insatser. Det är arbetslivet i stort som är den centrala frågan. Det handlar då om arbetstider, om att försöka ta bort monotona arbetsuppgifter och stressiga arbeten och om lönen. Det finns en mycket stark korrelation mellan låg utbildning, låg lön och dålig hälsa. Om man skall kunna komma till rätta med dessa frågor måste insatser göras på arbetslivets område och inte i ett särskilda folkhälsoinstiut. Ett folkhälsoinstitut kan nog naturligtvis vara bra för att sprida information, ta hand om bl.a. uppgifter, forskning, data och för att bedriva det lokala arbete som man talar om att man vill bedriva. De centrala insatserna måste dock ske inom arbetslivets eget område. Det handlar om att förändra arbetslivet och få till stånd det goda arbetet, som så många talar om, men som förutsätter en helt annan arbetsorganisation och en kortare arbetstid, framför allt för dem -- varav majoriteten är kvinnor -- som har monotona arbeten. För dessa arbetstagare skulle en förkortning av arbetstiderna verkligen innebära en lättnad i vardagen. Det finns mycket inom arbetslivet som skulle behöva genomgå en organisatorisk förändring, något som skulle ge de stora vinsterna och besparingarna för folkhälsan. Dessa frågor behandlas inte av socialutskottet. Vi i vänsterpartiet har tagit upp dem i motioner som bl.a. rör arbetsmiljö och liknande, men dessa frågor hör till ett annat utskott. Jag önskar att det fanns en större helhetssyn och att de välvilliga uttalanden som nu görs i detta betänkande också fick en anklang och en motsvarighet i de av arbetsmarknadsutskottets betänkanden som handlar om att förbättra arbetsmiljön. Som vanligt saknar jag sambandet att det som sägs i socialutskottet följs upp i andra fackutskott, inte minst av skatteutskottet och finansutskottet när det gäller att få fram de pengar som skall finansiera detta. Det här var mina allmänna reflektioner. När det sedan gäller diskussionen om alkohol och tobak, om att å ena sidan sätta gränser och å andra sidan ge information tror jag inte att det är nödvändigt med ett antingen -- eller, utan det skulle mycket väl kunna vara ett både -- och. I diskussionen om internationalisering och harmoniseringen till EG är vi i utskottet överens om att detta kommer att innebära problem. Den allmänna uppfattningen är att Sverige på något sätt skall hålla fanan högt. Man vill fortsätta att bedriva en restriktiv alkoholpolitik, samtidigt som jag tror att var och en av oss innerst inne är medveten om att det inte kommer att bli möjligt. Vi kommer att bli tvungna att anpassa vår alkoholbeskattning till den som råder inom EG när det blir öppna gränser. I annat fall måste vi införa gränskontroller på ett sätt som kommer att strida emot den öppna marknadens princip. Det är bättre att säga detta rent ut och jag vidhåller min uppfattning i en reservation. Beträffande frågan om tobak är det väldigt svagt att varken regeringen eller utskottsmajoriteten vågar säga ifrån och förbjuda tobaksreklam. Jag tycker också att det är mycket fegt att inte våga diskutera åldersgränserna för inköp av tobak. I den sexpartimotion som en grupp kvinnor har skrivit under tar vi upp bl.a. den frågan. I den säger vi att åldersgränsen skall vara 18 år. Det kan möjligen vara att ta i. Om man säger 16 år skulle man i varje fall klara av detta när det gäller högstadiet. Jag tror att det skulle vara en stor fördel för dem som arbetar för att få bort rökningen och tobaken från skolan, åtminstone ända upp t.o.m. Jag tycker att det är en flathet när det gäller viljan att med höjda skatter på alkohol och tobak se till att man håller sig till de begränsningar som man annars i svepande ordalag säger att man skulle vilja uppnå. Herr talman!

Vi står naturligtvis bakom även de reservationer som vi inte yrkar bifall till.
Herr talman! Jag tycker att Gudrun Schyman begränsar sig väldigt när hon talar om folkhälsoarbetet på arbetsplatser. Ungdomar tar faktiskt efter sina föräldrars rök och alkoholvanor. En satsning på föräldrautbildning och mycket annat tror jag är väl så viktigt.

Herr talman! Rinaldo Karlsson tycks inte riktigt ha förstått vad det är vi menar. Vi vill inte begränsa folkhälsoarbetet till att bara inriktas på att vara en klassfråga. Vi vill motverka ohälsa varhelst den förekommer. Vi har alltså ett bredare grepp på ämnet. Vi inbegriper även små grupper som kan komma till skada på grund av levnadsvillkor eller livsstilar.

Herr talman! Jag skulle egentligen vara glad om det inte uttrycktes så många åsikter i tidningarna, men det är fråga om människors frihet att göra precis som de tycker. Även jag kan förstå att man säger att detta är fjantregler. Om man plockar sönder alkoholpolitiken i små bitar, till att gälla t.ex. minibarer, tycker också jag att det kan se litet fjantigt ut. Men vi måste se politiken i en helhet och se de signaler vi sänder. Signaler är ganska viktiga i det här landet, det vet vi; Volvo lägger miljontals kronor på att signalerna i bilarna skall låta på ett sätt som folk tycker om. Då är det viktigt att vi sänder ut signaler som människor faktiskt tror på. Om vi säger att det är fritt med minibarer och liknande, var någonstans skall vi då dra gränsen? Bureå? Det är fråga om olika klasser också här. Var skall vi dra gränserna? I dag tycker många människor att vi egentligen borde strama åt det hela. Skall vi då säga att vi inte skall strama åt utan i stället lätta på reglerna och att folk då skall börja dricka mycket mindre? Jag begriper inte hur det skulle gå till. Jag umgås alldeles för mycket i verkligheten för att förstå det.

Herr talman! Först ett par ord om klassperspektivet i folkhälsofrågorna. Det är ett ovedersägligt faktum att det finns ett sådant. Hälsan är sämre hos människor som har mindre resurser av olika slag, befinner sig i utsatta situationer, har fått en dålig start i livet, har tunga och monotona jobb eller vilka faktorer vi nu tar. Därmed blir det en oerhört viktig folkhälsouppgift att försöka rucka på den situationen och förbättra deras hälsa. Jag hoppas verkligen att Barbro Westerholm delar uppfattningen att detta är ett viktigt folkhälsoproblem. Jag kan villigt erkänna att inte alla folkhälsoproblem i vårt land har ett klassperspektiv. Det har vi heller aldrig påstått. Men klassperspektivet är mycket tydligt i de hälsoanalyser olika forskningsinstitutioner och vår folkhälsogrupp gör. Herr talman! Flera talare har varit inne på CAN. Jag ville gärna säga att jag inte har några svårigheter att ställa upp på det förtydligande utskottet gjort på denna punkt. När det gäller prisfrågan talas det i 1977 års beslut om att upprätthålla prisnivån. Man relaterar prisnivån till konsumentprisindex. Gör man en jämförelse mellan prisnivån och konsumentprisindex finner man att vi ligger ganska hyggligt till. Det har inte skett någon förlust så att alkoholpriserna skulle ha halkat efter, utan vi ligger i nivå. En annan aspekt är den kamp vi nu för om att hålla inflationen nere. Det är dessa båda faktorer som gör att regeringen inte velat föreslå några prishöjningar nu. Men vi har i propositionen mycket tydligt markerat att prisinstrumentet som sådant för oss har samma betydelse som en gång slogs fast i 1977 års beslut. Till sist några ord om folkhälsoinstitutet som tanke och institution. Jag menar att det finns mycket starka motiv för att nu skapa en resurs, ett kraftcentrum för folkhälsofrågor i vårt land. För det första är det just en fråga om samordning, att på ett ställe samlat få bearbeta de olika folkhälsoproblem som finns. Jag tror att de olika delarna av folkhälsoproblemen kan befrukta varandra. För det andra menar vi att det är en viktig tanke att skilja just den typen av arbete som blir verksamhetsinriktad, operativ verksamhet, från den uttalade roll som nu socialstyrelsen skall ha att vara tillsynsmyndighet och följa upp och utvärdera. För det tredje vill jag inte gå med på att detta är något hastverk. Däremot upptäcktes under arbetets gång att det på flera olika viktiga folkhälsoområden fanns viktiga ställningstaganden att göra och utvecklingsuppgifter. Jag kan nämna alkohol, tobak, allergifrågorna och kostfrågorna. Vi fann tillfället att skapa detta centrum. Det är sedan vår avsikt att det skall få växa och utvecklas och att behovet av insatser skall få forma institutet. Jag tror att det möjligen är en något djärv tanke, men den är spännande och riktig i det läge som råder. Tanken är att institutet skall tillföras väsentligt mera resurser under de närmaste åren, när institutets verksamhet grundas.

Herr talman! Jag vill understryka det som har sagts av flera talare här under kvällens lopp, att en viktig del av folkhälsoarbetet är att ytterligare få ner konsumtionen av alkohol. Om detta är vi naturligtvis fullständigt överens. Däremot har vi litet delade meningar om hur vi bäst skall kunna nå de uppsatta målen. Många som besöker vårt land har svårt att förstå svensk alkoholpolitik. Framför allt gäller det våra lagar och regelverk på alkoholområdet. Jag förstår att de tycker att det är svårt att förstå. Även för svenskarna själva är reglerna många gånger obegripliga. Läser man socialutskottets betänkande, framför allt vissa motioner i anslutning därtill, blir förvirringen än större. Det finns ledamöter som ropar på mera restriktioner, personer som i andra sammanhang ondgör sig över Krångelsverige och som säger att vi har för många lagar och förordningar. Det finns liberaler som vill slå vakt om gällande monopolordning inom alkoholhandeln men som åker land och rike runt och talar om monopol som det fördärvligaste som finns. Det finns också de som talar om solidaritet men som i andra sammanhang aldrig tar ordet i sin mun. Sverige är inte bara unikt utan också fantastiskt! Lennart Brunander har i en motion en formulering som jag gärna vill instämma i. Han framhåller att förutsättningen för att vi skall kunna sänka en internationellt sett redan låg alkoholkonsumtion är dels att alkoholpolitiska åtgärder möts av sympati och acceptans hos allmänheten, dels att man öppet talar om alkoholkonsumtionen och missbruksrisken. Detta är helt riktigt enligt min uppfattning. Jag tror att en stor majoritet av svenska folket tycker att lagstiftningen och regelverket på alkoholområdet är inkonsekventa och ibland fullkomligt obegripliga. Man kan t.ex. inte få en starköl hur gammal man än är på en restaurang en minut före kl. 12.00 till en bit mat. När man är 20 år fyllda kan man köpa öl och brännvin ett par timmar före kl. 12.00 på Systemet. Man kan fråga sig om sådana regler innebär att de som har problem med alkohol får det svårare att komma åt sin flaska, eller menar man att de som går på restaurang strax före kl. 12.00 för att få sig en bit mat utgör alkoholproblemet i Sverige. Vilka är det som regelverket egentligen vill skydda i detta fall? Jo, såvitt jag förstår är det inte de som har problem med alkoholen. I Sverige blir man myndig vid fyllda 18 år. Då får man gifta sig, som redan sagts, man får ta lån i bank, man får bestämma över sin livssituation, man får rösta och kandidera i politiska val. Det finns inget hinder att bli statsminister. Men när man är myndig men under 20 år blir det direkt nobben på Systembolaget. Då har man inte längre samhällets förtroende att köpa ens en starköl även om man skulle vilja göra det. Men efter kl. 12.00 kan man gå på krogen och beställa in öl och snaps. Vari ligger konsekvensen i detta? Herr talman! Förr eller senare måste vi i Sveriges riksdag inse att inkonsekvenser i lagstiftningen på alkoholområdet och regler som saknar förståelse hos den breda allmänheten inte är något effektivt sätt att minska konsumtionen av alkohol. Vi bör enligt min mening snarast se över regelverket på alkoholområdet. Låt oss satsa ännu mera på information om alkoholens faror och pröva många olika vägar att förebygga missbruk. Förbudsmentalitet och regleringsiver behöver vi inte mera av på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 21 till utskottets betänkande, som innebär att åldersgränsen för inköp på Systembolaget sänks från 20 till 18 år.

Herr talman! När man vill driva med svensk byråkrati brukar man säga att i stället för att fatta beslut tillsätts det en utredning. Så elak och ironisk vill jag inte vara, för jag tycker att vårt utredningsväsende ofta är ett viktigt och mycket värdefullt inslag i den demokratiska processen. Att en utredning pågår leder dock ofta till att debatten tystnar och att ställningstaganden skjuts upp. Jag misstänker att så blir fallet även med de flesta spörsmål i detta betänkande. Vi i folkpartiet liberalerna har dock inte motsatt oss att den föreslagna översynen sker och att den skall genomföras skyndsamt. Utvecklingen inom postområdet går snabbt. Det finns emellertid även här och nu många intressanta frågor kring posten, t.ex.: Är den konkurrenssituation som posten alltmer utsätts för bra för postens kunder? Det skall bli intressant att se utvecklingen i de större städerna, där City Mail nu arbetar sig in på företagsmarknaden. Finns det någon som vill göra motsvarande i glesbygden, kanske bygga upp en service som omfattar såväl post, bank, varuhandel, tidningsutbärning som vissa sociala tjänster? Hur påverkar signalerna från EG postens fortsatta utveckling och konkurrenssituation? Är posten själv ett hinder för förändringar? Eller är det kommunikationsministern som enligt uppgift inte gillar att trafiksäkerhetsverket använder City Mail? När kommer bankgirot att få ta över mer av den statliga penningströmmen, och hur mycket skulle det betyda för postens inkomster? Blir det något av med det banksamarbete som skulle kunna rädda service i glesbygden på både bank och postområdet? Är ''övernattbefordran'' av brev det viktigaste servicemålet, när ''överminutenbefordran'' med telefax slår igenom mer och mer? Denna och många andra frågor får riksdagen ta ställning till när postens treårsplan för 1992--1994 presenteras liksom när den departementala översynen läggs fram. Treårsplanen bör som utskottet påpekar redovisas i så god tid att inte en del av perioden förunnit innan beslut fattas. I allt detta får inte heller de sociala och regionalpolitiska målen överges. De är viktiga för att alla skall få del av den tillgång som en väl fungerande postorganisation utgör. Herr talman! Det är alltid intressant att ta upp olika postfrågor, men med hänsyn till kammarens tidsläge och min egen förkylning slutar jag nu med att yrka bifall till reservation 1 och med att uttrycka folkpartiets stöd till reservationerna 5, 8 och 13. Innan jag lämnar talarstolen vill jag rikta ett tack till Margit Sandéhn, trots att hon tyvärr inte är här i dag, för gott postsamarbete i utskottet och i postoch teleutredningen. Jag vill önska henne allt gott för de kommande åren, inte minst en väl fungerande postgång, för det är ett område som hon säkerligen fortsätter att följa med intresse!

Herr talman! I denna sena timme nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2, som handlar om inriktningen av översynen på fortsatt heltäckande postservice. Vi i centern har i denna reservation understrukit vikten av att man vid denna översyn särskilt skall se på glesbygdsområdena och på skärgårdsområdena samt att man försöker att om möjligt utöka den service som posten i dag tillhandahåller. Vi tar också upp samverkan mellan posten och andra företag, myndigheter m.m., som har berörts tidigare här i kväll. Strävan är att ge framför allt glesbygdsbor en bättre allmän service. Jag vill också konstatera att vi naturligtvis står bakom det som vi har sagt i reservation 14, som handlar om ett kulturporto. Enligt vår uppfattning är ett införande av ett kulturporto ett bra sätt att underlätta för människor som har långt till ett bibliotek att kunna läsa god litteratur. Jag kommer emellertid inte att yrka bifall till den, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Regeringen har föreslagit att riksdagen skall godkänna att postverkets nästa treårsplan skall gälla åren 1992--1994. Regeringen anser att trafikutskottet och riksdagen skall säga ja till planen utan att vi har fått se den. Det vägrar jag att göra. Men alla övriga ledamöter i utskottet anser tydligen att det är rimligt att fatta in blancobeslut i kammaren. Jag ber att få yrka bifall till reservation 15. I den talas det klarspråk om att det är uteslutet att riksdagen skall acceptera en treårsplan som vi inte ens har fått se. Majoriteten nöjer sig med en brasklapp på s. 21 om att regeringens agerande inte är tillfredsställande. Jag hade tänkt ställa frågor till Margit Sandéhn eftersom hon sitter i postverkets styrelse, om hon har tagit del av treårsplanen som skall börja gälla redan 1992. Jag antar att hon redan har sagt jag till den planen. Jag hade önskat att Margit Sandéhn hade redogjort för planen innan riksdagen fattar beslut. Vi kanske får höra Ove Karlsson säga något om detta i stället. Då får vi åtminstone en liten inblick i vad Ulf Dahlsten och regeringen har på gång när det gäller posten och dess verksamhet. Det är minst sagt turbulens i postverksamheten i landet. På arenan uppträder nu privata intressen som vill plocka russinen ur kakan. Det är bara storstäderna som är ekonomiskt intressanta för City Mail. Glesbygden är inte ''lönsam''. Lycksökare utnyttjar de nyliberala EG-signalerna. Men City Mail litar på att EG kommer att avveckla postverkens monopol. Regeringen och trafikutskottet vill vänta till dess att EG har fattat beslut. Det är märkligt att trafikutskottet i Sverige inte längre vågar ha en uppfattning om hur postverksamheten bör fungera i vårt eget land. Är ni på väg att upphäva alla tidigare utfästelser om en bra postservice i hela landet? Jag skulle alltså ha velat ha en debatt om detta. Men vi hamnar alltså i denna situation gång på gång att folk går upp i talarstolen och bara yrkar bifall för att minska taletiden i kammaren. Jag beklagar detta. Jag tycker att dettta är litet av ett upplösningstillstånd. Jag skulle också vilja ha svar av Margit Sandéhn på hur servicen utanför tätorterna skall uppfattas. Skall socialdemokraterna och de borgerliga partierna i framtiden se denna som en belastning för staten i stället för som en självklar rättighet för medborgarna som bor i glesbygd att få postservice där? Åter till turbulensen. I går meddelades i nyhetssändningarna att postverket misstänks för ''kartellbildning'' med sina utländska motsvarigheter och att EG uppmanats att pröva samarbetet.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 Självfallet stöder vi i vänsterpartiet även alla övriga reservationer där våra namn finns med, t.ex. när det gäller frågan om kulturporto, som nämndes nyss, och postgirots framtid, om fortsatt ensamrätt för postens brevbefordran och den reservation där vi motsätter oss en bolagisering av posten.

Herr talman! Postens verksamhet står oss alla nära på olika sätt. Det är därför med oro som jag tvingas konstatera att förutsättningarna för posten nu är på väg att förändras till det sämre. Minskat underlag för postkontoren och ökad konkurrens hotar postens möjligheter att fullfölja sina sociala och regionala åtaganden. Jag måste också konstatera att post och teleutredningen inte har lyckats presentera någon långsiktig lösning på dessa problem. Det finns därför god grund till att förutse att vi inom en snar framtid kommer att tvingas se över hur statens regionalpolitiska och sociala ansvar på postområdet skall utformas. Vi i miljöpartiet de gröna anser att postens sociala och regionalpolitiska åtaganden inte kan anses vara tärande på och en belastning för folkhushållet. De är tvärtom viktiga för en god samhällsekonomi. Levande bygder i landets alla delar måste i sig ses som en värdefull resursförvaltning. Lantbrevbäringen kan utvecklas på många håll. Postkontoren kan ytterligare samordnas eller kombineras med annan service, t.ex. med bankservice. På så sätt kan servicen bibehållas på en hög nivå. Vi anser också att brevmonopolet tills vidare bör bestå. Detta är en viktig grund för att upprätthålla det regionalpolitiska och sociala ansvaret. Herr talman! Miljöpartiet står naturligtvis bakom de reservationer där mitt namn finns med, men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 4.